Fru talman! Mats Pertoft har frågat mig när jag avser att redovisa finansieringen för fortsatt utbildning av obehöriga lärare. Det finns många lärare som saknar utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver. Det finns också många obehöriga lärare som önskar eller behöver komplettera sin utbildning för att få lärarbehörighet. Strävan att minska antalet obehöriga lärare i skolan är ett av de viktigaste inslagen i regeringens utbildningspolitik. För att säkra kvaliteten i undervisningen och för att ge erfarna lärare som saknar lärarexamen en möjlighet att komplettera sin utbildning avsattes medel i budgetpropositionen för 2007 för ändamålet. Regeringen har avsatt 60 miljoner kronor per år under 2007, 2008 och 2009 till en utbildningsinsats för att minska antalet obehöriga lärare. Den satsning som regeringen gjort på vidareutbildning av obehöriga lärare har inneburit att ca 750 obehöriga lärare hittills har registrerats för att genomgå utbildningen, och under vårterminen 2009 har ytterligare ca 270 obehöriga lärare påbörjat utbildningen. Regeringen har beslutat att de medel som avsatts för utbildningssatsningen ska täcka kostnaden för en antagning även under höstterminen 2009.

Fru talman! Jag vill tacka för svaret på min interpellation. Jag tror att jag delar åsikten med statsrådet om betydelsen av den här utbildningen för obehöriga lärare. Det är bra att vi nu har fått ett besked. Som av en händelse verkar regeringen ha fattat beslut i frågan i går. Det är ett märkligt sammanträffande, och en bra tidpunkt för svaret på interpellationen i förhållande till regeringsbeslutet. Det tycker jag är bra. Det kommer att hjälpa, vad jag förstår, Umeå universitet och alla andra universitet som anordnar den här utbildningen att de får klara besked. Det som jag har uppmärksammat när jag har ringt runt och försökt skapa klarhet i detta är hur mycket oklarhet som har funnits. Från högskolans sida har man förväntat sig ett besked, som verkar ha dröjt ganska länge. Jag förstår inte varför. Det sägs i beslutet att de pengar man har avsatt tidigare även kommer att finansiera antagningen höstterminen 2009, som från början inte var inbegripen. Då undrar jag: Hur många platser kommer att finansieras i höst? Hur mycket pengar finns det över, är inte förbrukade? Jag har förstått att anstormningen inte har varit lika stor som man beräknat från början. Däremot har jag också förstått att efterfrågan har ökat allteftersom tiden har lidit. Det vore viktigt att veta mer konkret: Hur många obehöriga lärare kan påbörja sin utbildning under hösten och göra det här vidare? Vi ska inte heller glömma bort att det här är de lärare som kanske är bland de allra viktigaste ute i skolorna. Jag blev lite förvånad när jag kom ut i verkligheten på skolorna. De här lärarna har varit ute och har dessutom fått vitsord av sina rektorer. De är alltså verkligen klass A-lärare, som behöver få sin behörighet vidimerad och få klartecken att de har kompetensen att göra det som de redan gör. Det är extra viktigt att vi tar till vara dessa krafter nu när vi vet att det är så stora pensionsavgångar i skolorna och det behövs fler utbildade lärare. Det är ett bra beslut. Jag välkomnar att regeringen har fattat beslut om det här och att frågetecknen är borta. Men frågan är: Hur mycket pengar finns kvar, och hur många platser blir det i framtiden?
Fru talman! Jag kan börja med att instämma i Mats Pertofts skildring av den här gruppen. Det gäller alltså människor som är erfarna lärare och som med egna uppoffringar vill se till att de blir ännu bättre lärare. Vi ska verkligen vara tacksamma mot dem och måna om dem. Särskilt om man har den utgångspunkt som jag angav här, att man är bekymrad över att vi har så mycket obehöriga lärare, ska vi vara tacksamma för att lärare som nu är verksamma vill se till att de blir behöriga. Vi klarar oss inte utan denna grupp. Med de rekryteringsproblem vi har till lärarutbildningen är det nödvändigt att den här gruppen stannar i skolan. Det är också riktigt, som Mats Pertoft säger, att efterfrågan hittills inte har matchat det belopp vi har avsatt. Det finns ett betydande belopp kvar. Svaret på frågan hur många som kan tas emot är att jag är övertygad om att alla som vill har möjlighet att gå. Jag säger "alla som vill", men det sker också ett urval på det sättet att de som gör antagningen gör en bedömning av huruvida utbildningen räcker till för att göra personen i fråga behörig. Där faller några bort då man menar att tiden inte räcker till. Men jag är övertygad om att den grupp som kvarstår kommer att kunna tas emot i sin helhet. Tyvärr är det väl så att inte ens med den här extra antagningen kommer de avsatta 60 miljonerna att förbrukas. Det är möjligt att min kollega Anders Borg inte skulle gilla uttryckssättet att jag beklagar att offentliga medel inte förbrukas. Men jag menar att det här ändamålet är väldigt viktigt. Om man brinner för kvalitet i skolan, som hela regeringen gör, är det helt rätt tänkt att lärare som är verksamma men vill skaffa sig en bättre utbildning får möjlighet att göra det. Jag tyckte själv att det var mycket bra att det här beslutet fattades i går, före den här debatten, så att jag kunde ge detta besked. Det var dock inte orsaken till att svaret blev något försenat, utan det hade andra grunder. Men ibland kan ju tillfälligheter sammanfalla. Nu är vi, som sagt, i ett läge att administratörerna vid Umeå universitet och hela Lärarsverige har fått beskedet att sökande är hjärtligt välkomna att söka också till i höst. Eftersom den här utbildningen är tvåårig på halvtid innebär det att fram till 2011 kommer det att vara personer i den här verksamheten. Därefter förutsätter jag att den här insatsen måste växlas över till en mer permanent verksamhet. Jag är övertygad om att under åratal framåt, med de ambitioner vi har med lärarlegitimation och att pressa ned antalet obehöriga, kommer det här behovet att kvarstå. Det här får ses som en inledning till en sådan satsning.
Fru talman! Tack, statsrådet, för det positiva svaret, där vi verkar vara väldigt överens! Däremot undrar jag när jag lyssnar på statsrådet hur man går vidare. Vi är överens om att vi måste ta till vara dessa lärare som är ytterst kompetenta men saknar behörigheten. Är statsrådet då beredd att till exempel ta till extra åtgärder för att locka fler? När jag har pratat med Umeå universitet har de sagt att man egentligen skulle behöva en längre utbildning på 90 poäng i stället för 60 poäng. Om jag minns rätt har vi debatterat den frågan tidigare. Det kan annars vara svårt att få lärarnas erfarenheter att passa in i de krav som man ställer från högskolan. Det som statsrådet lyfter upp om att permanenta är också intressant. Ja, vi är helt överens. Jag tycker att det är en väldigt bra tanke. När det gäller den här utbildningen och att dessa studenter går fram till 2011 måste jag fråga: Är hela tiden fram till 2011 finansierad? Hittills har vi ju pratat om hösten 2009, men jag förutsätter att detta är finansierat hela vägen ut. Särskilt i förhållande till de av regeringen aviserade skärpningarna av behörighetskraven i skolan är ju detta viktigt. Då är det också extra viktigt att få svar på frågan vad regeringen tänker göra för att locka fler. Det finns betydligt fler duktiga obehöriga lärare ute i landet än de som söker till dessa utbildningar. Då måste man kanske tänka till lite extra. Det verkar ju inte som att alla hittar till denna utbildning. Vidare är min fråga till statsrådet: Vilka extra åtgärder kan man tänka sig? Kan man tänka sig att också utvidga utbildningen utifrån de erfarenheter som högskolan har gjort när det gäller kompetensen hos lärarstudenterna? Jag vill också ha ett klarläggande om finansieringen, att detta är finansierat hela vägen.
Fru talman! Jag har kunnat ge ett positivt besked här: Regeringen har i går fattat beslut om att också göra en höstantagning. Jag kan komma med ytterligare ett positivt besked, nämligen att de som antas kommer att få gå klart. Det kanske inte är särskilt överraskande. När vi tar in folk hösten 2009 till en utbildning som ska vara i två år är det väl självklart att vi ser till att pengarna räcker till 2011. Det är ju hela tanken. Däremot kan jag inte ge några besked om det jag kallade för det permanenta systemet, alltså det som ska avlösa detta. Det är vi inte alls färdiga med. Vi har diskuterat vad man kan göra för att få ytterligare personer att söka detta. Sanningen är ju att målgruppen är betydligt större än de som hittills har gått. Vi har för närvarande inte kommit längre än att vi nu säger att den här utbildningen förlängs. Hur vi kan utveckla detta får vi återkomma till.

Men exakt hur det systemet ska se ut är vi inte färdiga med.
Fru talman! Det låter positivt. Jag och statsrådet verkar vara väldigt överens i målbilden. Det enda jag inte fick svar på var vilka extra åtgärder man kan tänka sig för att locka fler. Vi verkar vara överens om att vi borde locka fler till den här utbildningen. Jag frågade också om man till exempel kunde tänka sig att utvidga utbildningen till 90 poäng, som den var tidigare, under förra mandatperioden. Vad jag förstår var också den utbildningen mycket framgångsrik. Kanske lockade den till och med fler än den nuvarande. Det finns säkert många olika åtgärder man kan tänka sig, inte minst informationsåtgärder. Sedan måste man naturligtvis vara beredd på att i det ögonblick som regeringen lägger fram tydliga och klara förslag i behörighetsfrågorna kommer det antagligen att bli en stark rusning till denna utbildning. Om inte tidigare kommer då de som arbetar ute i skolorna och vill ha en fast anställning att vakna.
Fru talman! Först kan jag säga att de som administrerar detta i Umeå har efterlyst ett besked om att det också får bli höstintagning. De ville ha det för några veckor sedan. Nu fick de det i går. Vi har haft kontakt med dem, och de menar att det inte är något problem att få ut information så att man får sökande till hösten. Sedan kan jag hålla med Mats Pertoft om att det vore önskvärt med ännu bredare informationsinsatser. Vi har ju som sagt råd att ta emot om det skulle komma fler sökande. Vi kan ju hoppas att några av alla dem som följer den här debatten blir inspirerade att söka. Men det är respektive lärosätes ansvar att göra reklam och informera om det kursutbud man har. Jag har gjort en speciell sak, nämligen att tillsätta en jämställdhetsdelegation. Ett av syftena med den är just att uppmuntra unga män att söka utbildningar där kvinnodominansen är mycket stor. Det här är just ett sådant område. Jag vet inte exakt hur det är på den här vidareutbildningen, men lärarutbildningen i stort domineras ju av kvinnor. Det är alltså möjligt att det kan komma ytterligare reklam för detta som ett utflöde av Jämställdhetsdelegationen, men i övrigt får vi lita på att respektive utbildningsanordnare tar informationsansvaret.